Herr talman! Kulturen är och måste få vara själva grunden, själva fundamentet i hur vi bygger ett starkt samhälle tillsammans. Som socialdemokrat drivs jag av våra grundvärderingar. Jag vill ha ett samhälle som bygger på demokrati, jämlikhet och rättvisa, ett samhälle som präglas av solidaritet och frihet. Som socialdemokrat vill jag se ett demokratiskt samhälle där människor ses som medborgare och inte som kunder på en marknad, medborgare som har bred bildning och ges möjlighet att delta i ett rikt kulturliv. Det ska vara en kultur som är självständig och kritiskt tänkande, ett demokratiskt kulturliv präglat av tillgänglighet och mångas delaktighet. Kultur är inte - och får inte vara - någon sorts välfärdspolitiskt grädde på moset, en politik som ligger vid sidan av alla andra politikerområden, skild från de värderingar och bedömningar som görs inom dessa andra områden. Kulturpolitiken är ofrånkomligen en ideologisk arena. Den är det av samma skäl som exempelvis arbetsmarknadspolitiken eller socialpolitiken är en ideologisk arena: Det handlar i grunden om makt och maktfördelning. Kultur har att göra med det latinska ordet cultivare, som betyder odla, förädla. I enlighet med det skulle man kunna beskriva kulturpolitik som det som har att göra med odling och förädling av tankar och känslor. Därmed blir kulturpolitikens inriktning en fråga just om makt - makten över tanken och hur den ska fördelas. Därför måste kulturen vara fri och obunden. Kommersiella krafter ska inte tillåtas styra utbudet. Inte heller ska politiker styra. Däremot måste det offentliga ge förutsättningar för kulturlivets utveckling och garantera tillgänglighet för alla. En av grundförutsättningarna för ett rikt och levande kulturliv är att kulturskaparna har goda grundförutsättningar, möjligheter och villkor. Utan kulturskaparna ingen kultur - utan konstnärer ingen konst. Därför är det av samhälleligt intresse att kulturskaparna kan leva på och utveckla sina yrken. Jag har märkt att respekten många gånger är låg för det konstnärliga arbetet, inte minst på politisk nivå. Det finns en underliggande misstro eller misstanke om att konstutövare egentligen är lata drönare som vill sko sig på samhällets bekostnad. Det är en borgerlig retorik som vi alltför väl känner igen även när det gäller andra grupper i samhället. Jag är övertygad om att konstutövare vill göra rätt för sig och kunna försörja sig på sina arbeten. En majoritet av våra kulturskapare lever under väldigt tuffa villkor. Villkoren har också försämrats under en följd av år. Många inom scenkonsten har tvingats ut i en osäker frilanstillvaro. Den borgerliga regeringens försämrade a-kassevillkor har slagit hårt mot kulturarbetare som tidigare har kunnat lyfta a-kassa mellan olika engagemang. De olika alliansarrangemangen, som är bra och som finns inom teater, dans och musik, har bara delvis kunnat kompensera detta. Herr talman! En annan sak som är viktig att nämna i sammanhanget är att en lösning när det gäller scenkonstpensionerna måste komma till stånd. Två gånger har ett enigt utskott gett regeringen ett tillkännagivande i denna viktiga fråga. Det nuvarande pensionssystemet medför negativa konsekvenser för såväl scenkonstinstitutionerna som de konstnärliga yrkesutövarna och publiken. Att skapa förutsättningar för kultur att blomstra är att skapa förutsättningar för ett levande demokratiskt samhälle. Att uttrycka sig konstnärligt är berikande för ett kreativt samhälle. Sverige behöver mer, inte mindre, kreativitet för att lösa alla de komplicerade samhällsutmaningar vi står inför. En socialdemokratisk politik vill göra det enklare för kulturskaparna att leva på sitt arbete. Vi föreslog exempelvis i vårt budgetalternativ för 2012 ökade resurser till bland annat fria grupper, konstnärer och ideella kulturarrangörer, vilket skulle ha skapat arbetstillfällen för kulturskaparna. Men vi fick inte gehör för vårt förslag. Enligt vår mening bör riksdagen genom ett tillkännagivande uppdra åt regeringen att utarbeta en strategi som har till syfte att långsiktigt stärka kulturskaparnas villkor. Sedan 2009 finns ett nytt utställnings och medverkansersättningsavtal, MU-avtalet, som likt ett kollektivavtal garanterar konstnären en viss minimiersättning vid en utställning på en statlig institution. Problemet är att många konstinstitutioner, däribland regionala och lokala offentliga museer och konsthallar runt om i landet, har valt att inte använda sig av avtalet trots att det är normerande för konstbranschen. Vi anser att nu när kulturpolitiken regionaliseras ska regionerna i sina kulturplaner slå fast att all utställningsverksamhet som finansieras med offentliga medel ska följa MU-avtalets miniminivåer. Vi föreslår också att regeringen ska utarbeta riktlinjer för att alla institutioner som får statliga bidrag ska följa MU-avtalet. Vi vill också att Kulturrådet får uppdraget att ansvara för en årlig uppföljning av hur MU-avtalet efterlevs. Herr talman! En så kallad enprocentsregel har funnits sedan 1937 och är en rekommendation om att 1 procent av kostnaderna för offentliga byggnationer ska gå till offentlig gestaltning och konst. Konst i våra stadsmiljöer, både inom och utomhus, skapar både skönhetsupplevelser och trygghet. Ofta leder den till reaktioner och berikande samtal mellan medborgarna. Dessutom skapar den arbetstillfällen för konstnärer som får marknadsmässigt betalt. Vi välkomnar den förestående kartläggningen av hur denna regel efterlevs. Men vi anser att det dessutom ska göras en utvärdering av hur den fungerar i praktiken. En grundlig analys av detta slag bör även inkludera privata aktörer som byggbolag med flera. Vi anser också att lämpliga aktörer bör få i uppdrag att parallellt med utvärderingen förstärka informationen om enprocentsregeln. Herr talman! Socialdemokraterna har tre reservationer i detta ärende, men jag yrkar bifall endast till reservation 1.

Herr talman! Frihet är garantin för ett levande kulturliv. Kulturen är en del av välfärden och demokratin. Därför måste samhället skapa förutsättningar för ett rikt kulturliv. I Miljöpartiet anser vi att kulturen tillhör alla. Alla ska ha möjlighet att ta del av både kulturupplevelser och kulturskapande. Kulturpolitiken behöver därför sträva mot inkludering och garantera tillgänglighet när det gäller både kostnader, tid och rum. En stor spridning av kulturverksamhet i hela landet måste eftersträvas. Kulturpolitiken måste vara en politik inte bara för den kultur vi går för att ta del av på konsthallar och museer utan också för den kultur som ger liv och kraft på människors arbetsplatser och i offentliga miljöer som gator och torg, skolor och sjukhus. Vi driver en politik för bland annat kraftfulla satsningar på förbättrade villkor för kulturskapare, ökade regionala resurser och en stärkt folkbildning. Detta var inledningen på den höstbudgetmotion som Miljöpartiet lämnade på kulturområdet. Där visade vi på vilka ambitioner som vi tycker behövs i närtid. En fråga gällde scenkonstpensionerna, med omställningsersättning och omskolningsmöjligheter. Konstnärsstipendier bör göras skattepliktiga och pensionsgrundande. I budgeten avsatte vi också pengar till utställningsersättningar. Vi sade också att vi anser att företags avdragsrätt för konst och kultur skulle behöva utredas. Vi ville ge ökat anslag till allianserna som utgör en bra förebild för att skapa en trygg arbetsmarknad. Vi vill även värna rätten att förhandla biblioteksersättningen. Detta är några av alla de förslag som vi tycker är värda att driva, ta fram och genomföra. Det ska vara nära till kultur, och den är självklart en del av våra liv. I betänkandet finns en reservation som handlar om utsmyckning och gestaltning av den offentliga miljön. I den föreslår vi från Miljöpartiet att kulturperspektivet ska få ett större genomslag i samhället än det har i dag. Som miljöpartist är jag mycket intresserad av samhällsplanering från flera olika perspektiv, och det finns många avgöranden i hur vi planerar våra samhällen och hur våra liv formas utifrån platsen vi lever på. Om vi bygger bostäder med hållbara energisystem, om vi bygger samhällen som motsvarar människors behov av gemenskap och kreativitet ger vi bättre förutsättningar för trygghet och framtid. Var finns det möjligheter för spontana kulturyttringar för medborgare? Jag kommer inte på så många platser, måste jag erkänna. Här finns det alltså utrymme för oss att skapa fler möjligheter till det. Å andra sidan läste jag i min regionala tidning Bohusläningen om dessa elskåp som står överallt i samhället - grå elskåp som man springer på ibland när man ska till bussen. De ska nu få en kraftfull utsmyckning i Uddevalla. Jag såg att detta är något som sprider sig över landet och som är en rolig sak. Den involverar gymnasieelever som går på konst eller bildprogrammet. En reservation handlar om det gamla förhållningssättet, den överenskommelse om en enprocentsregel som funnits sedan 1937 och som är en rekommendation om att 1 procent av kostnaden för offentlig byggnation ska gå till offentlig gestaltning och konst. Vi hörde det av tidigare talare också. Men hur fungerar det i praktiken? Hur många av våra kommuner, till exempel, lever upp till den gamla överenskommelsen? Det här skulle vi vilja ha ett bra svar på. En annan reservation handlar om centrumbildningar och hur betydelsefulla dessa är för kulturskaparnas villkor. Ytterligare reservationer handlar om kulturskaparnas villkor. Det finns en orolig situation för många som valt det svåra att försöka leva på sitt kulturutövande. Vi måste i Sverige bli bättre på att förstå att en kulturarbetare, liksom andra, har en lång utbildning och ett hårt jobb att utföra. Det är inte så att man gör ett litet konstverk då och då. Det är ofta ett heltidsengagemang. Det kräver kunskap och tid. Det är ett jobb, ett yrke, precis som andra yrken. Det borde gå att förbättra villkoren för professionella kulturskapare. Det borde gå att få till ett breddat stödsystem för fler konstnärer än i dag, och det borde gå att ha trygghetssystem som kallas trygghetssystem och som är trygghetssystem. Det skulle ge människor handlingsutrymme och möjligheter att leva med sitt skapande i första rummet, som konstnärer. Det finns en annan fråga om det offentliga rummet som upprör mig personligen väldigt mycket. Jag har debatterat frågan utifrån andra perspektiv i andra utskott här i kammaren. Det handlar om att väldigt många ytor för oss människor privatiseras. En fråga som jag har debatterat är externa köpcentrum, och det har jag gjort utifrån att jordbruksmark tas i anspråk och utifrån att bilberoendet ökar. Men det handlar även om att det blir en privat yta som inte är tillgänglig för alla att göra kreativa saker på. Jag läste en artikel om att det här också sker mycket i våra städer. Ytor privatiseras genom gallerior, och kulturen och yttrandefriheten i det offentliga rummet börjar komma i kläm. Det handlar mycket om att allt fler offentliga ytor blir privata och kommersialiserade. Det blir egentligen ett slags gränsland mellan offentligt och privat, men också mängden reklam ökar runt omkring oss hela tiden. Det finns inte heller utrymme för oss att vara medborgare där, utan vi blir mer konsumenter bara. Är det så vi vill ha det? Eller har det blivit så utan att vi har tänkt på det? I så fall är det dags att börja tänka på det. Avslutningsvis yrkar jag bifall till reservation 2, men jag ställer mig självklart bakom Miljöpartiets samtliga reservationer.

Herr talman! Hela det här betänkandet bygger på förslag från oss riksdagsledamöter. Det är många bra förslag som framförs. Det är lite signifikativt för den nuvarande regeringen att de inte tar ett helhetsgrepp, att de inte kommer med en proposition om kulturskaparnas villkor, totalt sett. Men när man läser utskottsmajoritetens avslagsyrkanden när det gäller samtliga motioner kanske man förstår varför. De är nöjda. Ni är jättenöjda med hur det ser ut. Allting är bra. Ingenting behöver förändras. Med den inställningen kommer inte heller kulturskaparnas villkor att förbättras. Det kommer inte att ske automatiskt. Vi kommer inte att få mer utrymme för kultur i det offentliga rummet med en regering och en riksdagsmajoritet som sitter och är liknöjd och som mest utmärks av förnöjsamhet. Det skulle behövas en kulturpolitik som tog sitt avstamp i att kulturen faktiskt tillåts spela en mindre roll i vårt samhälle. Den kommersialiseras och marknadsanpassas i stället för att ses som en samhällelig tillgång. Jag önskar mig en regering som lägger fram förslag om kulturskaparnas villkor, som löser pensionsfrågan för scenkonstnärerna, som förbättrar villkoren för den fria kulturens utövare, som ser till att kollektivavtalsvillkor är standard på hela kulturarbetsmarknaden och som ökar stödet till offentlig konst och utsmyckning. Det skulle jag vilja se, men det kommer vi inte att få se så länge vi har den här utskottsmajoriteten. Det har de tydligt visat i sina avslag på samtliga motioner i det här betänkandet. Den här regeringen är väl lika trött på kulturområdet som på alla andra områden. Nå, vad vill vi då? Ja, först gäller det kulturskaparnas villkor. Konstnärsnämnden har visat i en mycket omfattande undersökning att det är en grupp som hör till dem som har de sämsta villkoren på arbetsmarknaden. Det finns självklart undantag. Det finns till och med de som blir rika på sitt kulturskapande, men de är så oerhört få att det nästan inte ens är värt att nämna dem. De allra flesta kulturarbetare arbetar på villkor som de flesta lönearbetare skulle anse vara orimligt dåliga. Här behövs det ordentliga förbättringar. Då säger utskottsmajoriteten att det redan görs mycket, och så avslår de motioner som kräver att det ska göras mer. Jag instämmer i yrkandet på den gemensamma reservationen, reservation 1, som Socialdemokraterna och Vänstern har. När det gäller centrumbildningarna, som är en organisationsform för att förbättra de fria kulturutövarnas villkor och möjligheter att utöva sin konst på ett rimligt sätt, säger utskottsmajoriteten i princip ingenting i sitt svar. Om någon av företrädarna som ska komma upp efter mig i talarstolen skulle vilja tala om vad det egentligen står där är ni väldigt välkomna att göra det, för när jag läser ert yrkande om avslag på motionerna finner jag bara snömos. Det finns inte ett argument. Det finns inte någon form av debatt eller argumentering kring ert avslagsyrkande. Jag skulle därför vilja yrka bifall till reservation 3, som jag menar på ett tydligt sätt lyfter fram vikten av att centrumbildningarna för de fria kulturutövarna får bättre möjligheter att uppfylla sitt uppdrag. Sedan gäller det medverkans och utställningsavtalet, som är viktigt just därför att det garanterar nivåer som är rimliga för kulturutövarna och också ger möjlighet att ställa krav på dem som köper kultur och som har ansvar för att se till att kulturell utsmyckning till exempel kommer till stånd. Det står i utskottsmajoritetens avslagsyrkande att det vore bra och önskvärt om det här avtalet tillämpades av fler. Ja, men yrka i så fall bifall till reservation 4! Ni gör ju ingenting för att det ska tillämpas av fler. Ni uttrycker bara en allmän önskan om att det vore bra och att det vore önskvärt, men ni tycker egentligen inte att det är värt att göra någonting för att det ska bli verklighet. När det gäller enprocentsregeln vill jag säga att det finns en stor samstämmighet här. Jag är av den åsikten att det är bra ifall man lyfter fram det som skiljer de politiska uppfattningarna åt, men låt mig för en gångs skull göra ett undantag. Vi är, tror jag, helt överens om att det beslut som fattades 1937 om att införa enprocentsregeln, som innebär att 1 procent av kostnaderna för offentliga byggnader och offentliga projekt ska gå till kulturell utsmyckning och konst, var ett fantastiskt framsynt beslut. Det är oerhört viktigt. Där vill jag verkligen inte pådyvla någon på majoritetssidan en annan uppfattning. Däremot tycker jag att det är lite synd att ni bara hänvisar till att det ska göras en utvärdering, att det ska göras en undersökning. För egentligen skulle ni kunna vara med på att det också skulle spridas mer kunskap om enprocentsregeln till dem som har ansvaret i kommuner, landsting och regioner. Egentligen skulle det inte ha kostat någonting. Det är inte en budgetfråga. Det är inte en fråga som ni hade haft anledning att avslå. Eftersom jag är övertygad om att ni i den frågan faktiskt tycker att enprocentsregeln ska följas tycker jag också att det är lite snålt av er att inte fullfölja det genom ett bifallsyrkande. Men så är politikens villkor. Ibland avslår man saker som man kanske egentligen tycker är ganska okej bara därför att man måste, för att man måste vara lojal med en regering som inte vill ändra någonting och som är nöjd med allting som sker eller, rättare sagt, som inte sker på kulturområdet. Vi är inte så nöjda med det. Vi vill att det ska ske mer. Vi vill att kulturskaparna ska få bättre villkor. Vi vill se till att vi som samhälle tar ansvar för kulturen på ett väsentligt bättre sätt än som har gjorts hittills. Det är därför vi har reservationerna i det här betänkandet.
Herr talman! Detta är ett betänkande som handlar om kulturskaparnas villkor. Jag tänkte ändå börja med att läsa ett litet stycke från regeringsförklaringen. Jag misstänker att oppositionen inte riktigt har läst det, så jag tänkte påminna om vad som står där. Där står: "Vi vill att kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och oberoende kraft med yttrandefriheten som grund. Med utgångspunkt i kulturens frihet och egenvärde ska vi stärka dess betydelse i samhället och verka för att den kommer fler människor till del, oavsett bakgrund och förutsättningar." Detta är från regeringsförklaringen 2010. När man har hört oppositionens företrädare känner man att de kanske har missat lite av vad som sades där av statsministern. Herr talman! Vi ska tala om kulturskaparnas villkor. Detta är en tid då kulturen verkligen debatteras och där kulturen också har kommit in på väldigt många olika områden. Det fanns tidigare en kulturpolitisk portalparagraf om att kulturen ska motverka kommersialismens skadeverkningar. Det känns lite som ett vingslag från en svunnen tid. Man bör ändå påminna sig om att det var först 2009 som denna formulering togs bort. Riksdagens beslutade 2009 att ställa sig bakom propositionen Tid för kultur . Genom detta beslut lades grunden för en ny och modern kulturpolitik. Vi ska också komma ihåg att det var 35 år sedan vi senast hade en kulturproposition av den omfattning som Tid för kultur visade sig ha. Nu handlar debatten alltmer om kulturens roll i ett öppet demokratiskt samhälle och hur en fri och obunden kultur kan bidra till tillväxt och välfärd. Vi moderater anser att kulturen ska ta plats, ta mer plats och finnas överallt i samhället. Det innebär inte att vi inte tycker, precis som i regeringsförklaringen, att kulturen också ska vara fri och obunden och gärna utmanande. Man kan heller inte diskutera kulturskaparnas villkor i Sverige utan att tala om just denna nya kulturpolitik. Den är en del av den proposition som jag nämnde där vi också har samlingsnamnet aspektpolitik. Det finns de som är kritiker till detta och hävdar att det påverkar det fria kulturlivet. Men när vi lyssnar runt och talar med inte minst de som arbetar inom kulturen visar det på en helt annan bild av detta. Det ger nya arbetstillfällen. Det ger möjlighet att vara med i de regionala kultursamverkansmodellerna och kulturplanerna. Flera av de saker som är nämnda här ingår i de kulturplaner som finns på den regionala nivån. Låt mig ta två exempel för att visa lite på kulturpolitikens båda sidor. Det ena exemplet hämtar jag från en av våra mer kända kulturkommuner, Sunne. Selma Lagerlöfs magnifika författarskap och spännande liv lockar varje år tiotusentals turister till Sunne kommun. De besöker Mårbacka, Berättarladan och graven vid Östra Ämterviks kyrka. Karaktärerna i författarinnans böcker och hennes liv, där hon i smått och stort bröt mot dåtidens sociala konventioner, fascinerar oavbrutet. Alla dessa besökare äter, dricker, bor och handlar i Sunne, vilket skapar arbetstillfällen och tillväxt. Det andra exemplet är en skådespelare som spelar en samhällskritisk pjäs på en mindre scen tre föreställningar i veckan. Övrig tid arbetar han som dramapedagog inom ramen för regeringens stora reform Skapande skola. Som ni alla vet satsar vi 150 miljoner om året på reformen Skapande skola. Skådespelaren bidrar på scenen till att ifrågasätta och peka på orimligheter i vårt samhälle. Det är en central och viktig uppgift för kulturen. Samtidigt bidrar han i sitt arbete i skolan till en bättre skolmiljö och att barn och ungdomar får växa upp genom att lära sig att uttrycka sig på scen. Min poäng med detta är att Selma Lagerlöfs författarskap och skådespelarens kulturella gärning varken blir mindre relevant, mindre viktig eller sämre bara för att vi också ser och talar om kulturutövarnas möjligheter att påverka hälsan, tillväxten eller välfärden. Herr talman! Det är bra att påminna sig om detta när enskilda politiker talar om kulturpolitiken som att den är på väg utför. Då glömmer man alla de satsningar som regeringen har gjort. Den har dessutom värnat kulturpolitiken under två ekonomiskt tuffa kriser. Andra länder har halverat sin kulturbudget. Vi har inte bara bevakat och bevarat utan också ökat anslaget med 12 procent sedan 2006. Det är naturligtvis oerhört viktigt med de saker som är nämnda när det gäller en breddad arbetsmarknad och kulturskaparnas villkor. Det är mycket som pekar på att kulturskaparna vill vara med och diskutera, och så har det också varit. Jag förstår att Lars Ohly inte riktigt kände till alla våra utvärderingar och rapporter som vi i majoriteten och också hela utskottet har tagit fram. Det finns två viktiga saker som jag ska nämna där. Det ena är pensionsfrågan, som är nämnd här. Där finns det ett tillkännagivande. Jag tror att det var Christina Zedell som nämnde det. Ett enigt utskott tillkännagav att det till budgeten 2013 ska komma ett förslag på det området. Jag ledde det arbetet. Vi har verkligen borrat ordentligt. Man kan konstatera att inte bara denna regering utan också förra regeringen verkligen har misslyckats med att lösa frågan. Det är en uppgift framför oss att ta tag i för att lösa ut frågan. Det finns bra förslag i utvärderingen, och jag hänvisar till att läsa mer om det. Det andra som vi har tittat på är scenkonstallianserna. Där var vi helt eniga i förslaget i utskottet om vad som är bra och vad som är mindre bra. Där har det skett en ordentlig förstärkning med pengar till allianserna. Det är också en viktig politisk sak som regeringen och Alliansen har drivit på. Det är imponerande att gå från 10 till 62 miljoner på cirka tio tolv år. Herr talman! Det handlar också om att debattera det regionala kulturarbetet genom kultursamverkansmodellen. Jag, regeringen och vi alla i Alliansen tycker att det är oerhört lyckat och bra. Jag vet att det fanns mycket motstånd i början. Men allt fler inser att det betyder att kulturen får ta mer plats. Det har visat sig att det fungerar väl och att man i kulturplanerna för in inte minst avtal. Vi har här talat om MU-avtalet. Man för också in andra goda exempel på hur man ska arbeta så att kulturen ska få ta större plats. Herr talman! Debatten om kulturskaparnas villkor handlar om att vara företagare och entreprenör. Men det handlar också om att söka svaren på hur framtidens välfärd ska kunna se ut. Vi talar om kreativa näringar. Jag nämnde Skapande skola, Kultur och hälsa, Kultur på recept och Kultur för äldre. Att detta är områden som regeringen har satsat på och fortsatt kommer att satsa på. Till slut vill jag nämna enprocentsregeln. Vi har tagit upp detta med SKL:s beredning när vi träffade den, och vi har på olika sätt lyft fram frågan med SKL. Det är givet att vi alla tycker att det är en bra fråga. Vi kommer att jobba vidare med att påverka kommuner och landsting där frågan ligger. Man kan gå tillbaka och titta på den kartläggning som nu kommer att ske. När vi kikade på det såg vi att det är ganska många som lever upp till detta. Men det skulle kunna vara ännu fler. Jag är övertygad om att om ni går hem till era egna län och kommuner kan ni säkert lyfta upp frågan på nytt också där. När man läser oppositionens motioner och förslag till beslut i betänkandet ser man att det handlar väldigt mycket om det som redan sker, är på gång eller förbereds. Då är det naturligt att jag och vi i majoriteten yrkar avslag på samtliga motioner och bifall till utskottets förslag i betänkandet.

Herr talman! Det kanske är i det som Anne Marie Brodén började med som den verkliga konflikten finns. Ska vi minska kommersialismens negativa effekter eller inte? Eller ska vi bejaka kommersialismen och marknadsanpassningen också av kulturen? Där finns den ideologiskt viktigaste frågan för alla dem som är intresserade av ett brett kulturutbud och ser det som en samhällsuppgift och inte vill att enbart det som är kommersiellt gångbart ska produceras. Om det handlar om att en väsentligt mycket större del av kulturen ska utövas av kulturskapare som inte behöver ta den sortens hänsyn är det tydligt att den nuvarande regeringen inte är alternativet. Utifrån det här betänkandet säger Anne Marie Brodén att det mesta är på gång och att det görs väldigt mycket. Samtidigt blir jag inte riktigt klok på ert avstyrkande av vårt förslag om stöd till centrumbildningarna, som ju har en viktig uppgift för att se till att fria kulturutövare kan få goda villkor. Vi säger att vi ska ha ökat stöd till de centrumbildningarna. Majoriteten säger så här: "Centrumbildningarna spelar en viktig roll när det gäller förmedlingsverksamhet. Det är en uppgift för regeringen att i det sedvanliga budgetarbetet väga olika angelägna stödändamål mot varandra och i det sammanhanget pröva utformningen av framtida stöd till centrumbildningarna." Kanske Anne Marie Brodén kan upplysa mig om ni vill öka stödet eller inte. Det här säger ju ingenting. Det säger att ni överlåter åt någon annan, nämligen regeringen och kulturministern, att avgöra frågan, men ni har inte själva någon uppfattning. Tycker ni att stödet ska öka eller inte? Är det viktigt, och är ni i så fall beredda att ta fajten för det? Vill ni göra det även om det står mot ytterligare skattesänkning för miljonärer, som ni är så bra på att genomföra?
Herr talman! Först ska jag säga att Tid för kultur och de målsättningar som finns i den propositionen lever väl upp till det väldigt många människor runt om i landet tycker att kulturen i dag ska handla om. Vi är väldigt stolta och glada över den kulturpropositionen. Vi tycker inte att det behövs något mer. Jag delar inte uppfattningen att den står för att vi skulle se det som att man ska tjäna pengar på kulturen. Där har Lars Ohly helt missuppfattat Alliansens hela politik. När det gäller den andra frågan, om centrumbildningarna, är det givet att det blir en budgetfråga. Lika givet är det att vi i Alliansens kulturkommittéer diskuterar med regeringen vad vi vill se för satsningar. Vi har gjort stora satsningar i en ganska tuff tid. Vi har alltså fått pengar till Skapande skola. Vi vill gärna se en fortsatt utbyggnad av den. Vi har sett att allianserna gör ett väldigt viktigt arbete, och vi har kommit fram till att man där skulle kunna se att det byggs ut. Vi kan räkna upp många andra saker, pensionsfrågan som kostar en hel del pengar att lösa ut och så vidare. Det är givet att det måste ske en prioritering, och den prioriteringen sker i budgetsammanhang, därav det svaret. Det är inte något nytt för Lars Ohly. Det är så det går till i alla partier och i alla olika konstellationer. Det som är tydligt är väl att vi ändå har lyckats satsa 730 miljoner under de år alliansregeringen har varit ansvarig för kulturpolitiken. Det är nästan mer än man kan säga om tidigare regeringar.
Herr talman! Det var ju inte svar på min fråga. Den frågan var: Vad tycker Anne Marie Brodén? Vad tycker ni som sitter i majoriteten i kulturutskottet här i riksdagen? Ni säger ju inte något. Ni instämmer i att de har en viktig roll, men det konkreta förslaget att öka stödet avstyrker ni. Jag kan förstå det av budgettekniska skäl, men vad tycker ni då? Tycker ni att stödet ska öka? Tycker ni att det ska ske på bekostnad av annat, som till exempel skattesänkningar, som i det här landet har genomförts på upp till ungefär 150 miljarder de senaste sex åren. Tycker ni att det är rimligt att vi faktiskt skapar bättre villkor för kulturskaparna genom centrumbildningarna? Det finns ingenting som tyder på det eftersom ni inte vågar ha en uppfattning i ert avslagsyrkande på motionen. Samma sak går egentligen igen i allting. Nu ska inte Anne Marie Brodén klä skott för någon annans uttalande, men jag har hört alliansföreträdare säga att den viktigaste kulturpolitiska reform som har genomförts de senaste åren är jobbskatteavdraget. Därigenom skulle tanken vara att folk har fått lite mer pengar för att kunna köpa kultur. Då har man först och främst synen att arbetslösa och sjuka inte ska ha någon kultur över huvud taget, för de har ju fått det väsentligt sämre. Men det är också synsättet att just tillgången till kultur ska vara beroende av att man själv, privat har pengar att satsa på det. Jag tycker tvärtom. Jag tycker att vi ska tillgängliggöra kulturen, till exempel genom att ta bort avgifterna på statliga museer, gärna på regionala museer också för att skapa förutsättningar för kulturen att spridas. Men för att det ska kunna ske måste också kulturskaparnas villkor bli bättre, väsentligt bättre än vad de är i dag. Det finns undersökning på undersökning, inte minst Konstnärsnämndens fantastiskt genomgripande utredning av kulturskaparnas villkor, som är alarmerande. Därför skulle jag önska mig en kulturminister och en regering som tog frågan på allvar.
Herr talman! Jag kan lova Lars Ohly att vi tar frågan på allvar och att vi verkligen tittar på detta. Det är därför som vi också vill lösa ut en del av de frågor som vi faktiskt har ärvt, som är ett bekymmer. Naturligtvis är det ett bekymmer om man inte kan leva på det man gör, om man har för låga inkomster. Men vi ska inte helt nonchalera jobbskatteavdraget utifrån att det riktar sig till låg och medelinkomsttagare. Det glömde Lars Ohly att nämna. Vad jag tycker är viktigt och angeläget är ju att vi har slagit fast att kulturen ska ha ett ökat anslag, ska ta mer plats. Vi ser att till exempel Skapande skola, som ni har varit väldigt kritiska till, har gett många nya möjligheter för personer som arbetar inom kulturområdet. Vi kan se på Kultur för äldre, som vi har satsat 30 miljoner på, som ger väldigt många nya möjligheter för människor att både utöva kultur och få kultur till sig. Det är klart att vi kan göra ännu mer. Det är det jag säger. Vi ligger på i budgetarbetet och vi tycker att många saker är viktiga. Ska allianserna, som vi har diskuterat mycket, ha mer pengar? Är det någonting som ska vägas in? Det är klart att man måste prioritera och väga saker mot varandra. Jag är inte där i dag och budgetarbetet står inte där i dag att vi kan ha alla svar. Men det är riktigt och rimligt att det hamnar i höstens budgetdiskussion som en viktig prioritering bland många andra.

Herr talman! Det är delvis ett högt tonläge i debatten så här långt. Det tycker jag är mycket bra. Vi behöver höja tonläget i kulturdebatten generellt i riksdagen. Jag välkomnar därför Lars Ohly som ny debattör i kammaren i kulturfrågor. Det vore ännu bättre om det fanns någon form av grund bakom den kritik som han nu för fram, åtminstone någon form av egen idé om vad man vill göra i stället. Christina Zedell påstod att politiker ibland tycker att kulturutövare är lata. Jag känner inte någon som har påstått detta. Jag hör faktiskt aldrig att någon säger att politiker tycker att kulturutövare är lata. Jag tycker att det är ett märkligt uttalande, särskilt eftersom Socialdemokraterna inte heller har några egna förslag på det här området som skulle vara kraftfullt avvikande från det som regeringen nu presenterar och som alliansföreträdarna i utskottet presenterar. Lars Ohly kritiserar att det inte finns någon proposition när det gäller kulturutövarnas villkor. Den som bläddrar i det betänkande som vi nu debatterar kan ju leta efter om det finns någon motion från Vänsterpartiet om kulturutövarnas villkor. Det finns det inte. Det är lite märkligt att man har den höga svansföringen gentemot Alliansen när man själv inte har skrivit någon motion i ärendet. Det finns ett antal reservationer från oppositionen, men inte särskilt skarpa, får jag säga. Det handlar om att det behövs strategier. Det handlar om att det behövs utredningar. Det handlar om att det behövs utvärderingar, det vill säga lite grann mer information. Dessutom finns det något förslag om att stärka allianserna. Men det är ganska tunt jämfört med den retorik som ibland förs fram från oppositionen, få egna konkreta förslag. Då tycker jag också att man kan anpassa och fundera lite grann på vilket tonläge man ska ha. Gärna högt tonläge, men bygg under det med egna förslag! Centrumbildningar, som diskuteras i princip, kan vi konstatera fungerar väldigt bra. Vi kan också konstatera att Vänstern vill göra det till en budgetfråga. Men vi andra partier i den här kammaren har sagt att vi vill att vissa budgetregler ska gälla. Därför fattar vi inte beslut om budgetfrågor utifrån ett motionsbetänkande. Jag kan förstå att Vänstern inte gillar detta, men ni får åtminstone acceptera att vi andra håller fast vid de budgetregler som finns i riksdagen. Alliansregeringen har gjort bra saker på kulturområdet de senaste åren. Vi har infört, som Anne Marie Brodén och andra har nämnt, Skapande skola, som är en satsning som lyfter in kulturen i skolan men också ger många nya möjligheter för kulturutövare. Vi bygger ut allianserna. Vi har gjort en regionalisering som har inneburit att fler kulturutövare faktiskt kommer med i diskussioner om vad som ska prioriteras lokalt och regionalt. Vi bygger ut stödet till kulturella och kreativa näringar, vilket jag tror på lång sikt kan bli ganska bra. Vi har också stött centrumbildningarna på olika sätt. Det är ganska stora satsningar. Inte minst om man jämför med de förändringar som sker i europeisk kontext är det väldigt stora satsningar på kulturen som alliansregeringen nu gör. Det innebär inte att jag är nöjd. Folkpartiet ser gärna att vi har en ännu mer ambitiös kulturpolitik. Jag skulle vilja säga att en sak som är särskilt prioriterad från oss den närmaste tiden är att vi får en lösning på det som andra har tagit upp, nämligen scenkonstpensionerna. Jag märker när jag reser i landet att det är en fråga som vi inte har lyckats lösa under flera år, och det ställer till stora bekymmer runt om i landet för institutioner och kulturutövare. På den frågan måste vi gemensamt försöka hitta en bra lösning. Det är högt prioriterat från Folkpartiet. Anne Marie Brodén nämnde en av mina favoritförfattare, Selma Lagerlöf. Hon kämpade väldigt länge med rösträttsreformen och för kvinnors rättigheter innan hon 1934 var med och startade det parti som jag företräder i riksdagen. När man läser hennes böcker kan man fundera på om hon är en liberal propagandamänniska när hon skriver romaner. Jag skulle vilja säga att hon inte är det. Möjligtvis kan man i exempelvis romanen Jerusalem hitta en stor förståelse för marknadsekonomi och frihandel, men det är ganska sällan hon har politiska ståndpunkter. Men Selma Lagerlöf, liksom alla andra kulturutövare, är viktiga för samhället ändå. De lär oss att känna andra människor i grunden. Att läsa en bok är att lära känna människor och nya personligheter - hur de agerar, hur de funderar och vilka drivkrafter de har. På samma sätt bidrar kulturutövare till vår förståelse av mänskligheten och samhället. Man kan också säga att kulturutövare som Selma Lagerlöf och många andra i dag vidgar våra vyer. De låter oss se vad som är möjligt att göra i ett samhälle. Genom yttrandefriheten, som är en central del av Alliansens kulturpolitik och liberal kulturpolitik, vidgas vyerna för vad som är möjligt och vad som kan göras. Jag tycker att Selma Lagerlöf är ett bra exempel som Anne Marie Brodén tog upp. Hon har nära nog magisk realism i sina romaner, långt innan termen och idén var född. På så sätt hjälper kulturskapandet till att förbättra samhället och att vidga vyerna för vad som är möjligt. Herr talman! Jag tror att det finns ett antal stora frågor som vi i kulturutskottet och i riksdagen måste fundera ganska mycket på framöver när det gäller kulturskaparnas villkor. Den digitala utvecklingen innebär enormt stora möjligheter att nå och få nya människor till sin konst, till sin litteratur eller till sin kulturutövande verksamhet. Men den innebär också en hel del utmaningar, inte minst när det gäller rätten till sitt eget verk, det vill säga upphovsrätten. Jag tror att det finns stora chanser att kulturen tar ännu större plats i samhället i och med digitaliseringen. Men jag ser också att det finns en hel del utmaningar som vi måste ta till oss och fundera på. Det blir ett utökat utbud, och det blir fler människor som kan få utlopp för sin kreativitet. Därmed ökar kreativiteten i samhället, vilket jag tror är bra. Men det innebär också en del problem. Kulturens närvaro i det offentliga rummet och i samhället som helhet är en fråga som vi måste fundera mycket mer på. Sverige och andra samhällen behöver mer av kultur och mer av kreativitet för att vi ska förstå den omvärld som vi är på väg in i och de förändringar som sker. Det handlar också om att möta de stora utmaningar som mänskligheten står inför. Då behövs mer av kreativitet. Kulturen och kulturskaparna kan vara avgörande delar i detta sökande. Jag tror att vi mycket tydligare än nu kommer att möta konflikter om yttrandefriheten. Som Anne Marie Brodén sade är det en central grund i den kulturpolitik som Alliansen står för, och jag tror att övriga partier i oppositionen också står för det. Men man kan se att det förmodligen kommer att uppstå en hel del konflikter om yttrandefrihetsmöjligheterna och rätten att yttra sig fritt i samhället. Det påverkar också villkoren för kulturen och kulturutövarnas möjligheter. Herr talman! En hel del intressanta motioner behandlas i betänkandet. Jag ser fram emot att vi för bra samtal också framöver om detta, men just nu yrkar jag bifall till utskottets förslag och därmed avslag på motionerna. I detta anförande instämde Anna Steele .
Herr talman! Jag tackar för det vänliga välkomnandet till kulturdebatten, som vi förhoppningsvis ska kunna fortsätta att föra i både högt och lågt tonläge. Jag vill gärna sträcka ut en hand och säga att det ibland är bra att vi har ett lågt tonläge - när vi är överens. Och visst är vi överens till exempel om enprocentsregeln och om vikten av att vi fortsätter att kulturellt utsmycka allt det som vi bygger tillsammans. Visst är vi överens också om mycket av de vackra orden om kulturen. Anne Marie Brodén läste till exempel upp fina ord till och med från regeringsförklaringen. Problemet är när orden ställs mot en verklighet där andra prioriteringar görs före kulturen. Det är då det blir problem. Christer Nylander sade att jag gärna hade sett en proposition. Ja, jag hade gärna sett en proposition. Men den hade nog behövt läggas fram av en annan regering. Denna regering skulle inte kunna lägga fram den proposition jag skulle vilja se - en proposition där man på allvar tar upp kulturskaparnas villkor ur perspektivet att vi måste se till att det är ett samhällsansvar att kulturskaparna får möjlighet att fortsätta att arbeta med att skapa den kultur som de gör. Vi skulle knappast få en proposition av den här regeringen som stärker kollektivavtalsvillkoren på kulturarbetsmarknaden. Vi skulle knappast få den starka koppling till kulturskaparna som grupp som jag skulle vilja se i motsats till det synsätt om entreprenörskap - att var och en ska ha sin egen F-skattsedel och att alla kulturarbetare i princip ska vara egna företagare - som denna regering står för. Därför är nog min önskan om en proposition lagd i malpåse. Jag önskar mig i stället en ny regering - en regering som tar kulturpolitiken på allvar, som tar kulturarbetarnas villkor på allvar och som på allvar också skulle lägga fram propositioner. I det fallet skulle jag inte kritisera Christer Nylander om han inte skulle väcka någon motion, för då skulle han sitta utan någon som helst makt att påverka i alla fall.
Herr talman! Jag ser inte fram emot den proposition som Lars Ohly nu hotar med, utan jag hoppas att vi får en alliansregering som fortsätter att utveckla kulturpolitiken. Vi gör inte allting rätt. Vi kan göra mer, och vi kan göra annat. Men vi flyttar fram kulturpolitikens positioner på en lång rad områden där detta tidigare inte fanns. I ett av de förslag som vi nu har sker en ganska kraftig utbyggnad av kulturens närvaro i skolan, som jag vet att också Vänsterpartiet välkomnar. Det sker en ganska kraftig utbyggnad när det gäller kontakten på den lokala och regionala nivån mellan kulturutövare och dem som fattar beslut om var resurserna ska satsas. Det sker en ganska kraftig utbyggnad av Alliansen som är en viktig del i att se till att arbetsmarknaden för kulturutövare fungerar. Jag förvånas över att Lars Ohly fram till dess att han någon gång får skriva en proposition inte skriver en motion på ett område som han tycker är så centralt för kulturen. Jag skulle gärna se att det fanns en ökad kreativitet i oppositionen när det gäller vilka kulturpolitiska åtgärder som behöver vidtas mer än fler utvärderingar, mer information och fler analyser. Jag tycker att detta är ett centralt område, och det är viktigt för Sverige att vi flyttar fram kulturens positioner ytterligare. Sverige behöver mer av kreativitet, mer av bildning och mer av förståelse för sin omvärld. Men då måste också oppositionen bidra. Vi kommer att fortsätta att driva en offensiv kulturpolitik från Folkpartiets och från Alliansens sida. Men för att det ska bli så bra som möjligt krävs det också en kraftfull opposition, och jag välkomnar Lars Ohly i debatten.
Herr talman! Jag kan glädja Christer Nylander med att jag lovar att återkomma i både motionsform och debattform med förslag och en genomtänkt syn på hur kulturpolitiken ska utvecklas. Det är förhoppningsvis sista gången som jag behöver säga att jag ursäktar mig med att jag inte har varit kulturpolitisk talesperson så oerhört länge och att jag därför inte känner att jag har kunnat fullgöra detta ansvar ännu. Men det finns en hälsosam självkritik i det som Christer Nylander nu säger. Det finns mycket som ännu inte är löst, och det finns mycket som inte är gjort. Det går inte alls igen i betänkandet. Där är i princip liknöjdheten överställd allting. Låt mig också vara lite självkritisk. När det gäller scenkonstpensionerna är det inte enbart denna regering som har misslyckats. Under tiden 1998-2006 satt jag, ibland mer centralt och ibland mindre centralt, men ändå placerad i ett samarbete med Socialdemokraterna och Miljöpartiet där vi hade möjligheter att påverka. Jag tror att vi lyfte fram scenkonstpensionerna vid varje budgettillfälle, men vi lyckades aldrig få igenom en tillräckligt bra gemensam politik. Därför löstes inte frågan. Anne Marie Brodén och Christer Nylander har rätt i att frågan har ärvts av regeringen. Men jag är oerhört kritisk till att man hittills har tagit snart sex år på sig utan att komma fram med ett förslag. Jag hoppas att den ambition som kulturutskottet har uttryckt också blir verklighet senast 2013. Jag skulle gärna se att den kom så snart som möjligt under hösten 2012. Kulturskaparnas villkor, som betänkandet handlar om, är en av de viktigaste frågorna. Tillgänglighet - att människor både ska ha tillgång till professionellt utövad kultur och tillgång till att själva utöva kultur - förutsätter att de som skapar den professionellt utövade kulturen får möjlighet att fortsätta göra det. Då måste de ekonomiska villkoren förbättras. Då måste konstnärer och kulturskapare få möjlighet att leva på sitt arbete. Då ska man inte tvingas att svälta för att kunna utöva kultur.
Herr talman! Det är bra att jag och Lars Ohly har en gemensam bild av vad som krävs av oss när det gäller scenkonstpensionerna. Jag och Folkpartiet förväntar oss att regeringen nu verkligen ger besked i budgetpropositionen för 2013 om hur man tänker lösa detta på ett bra sätt. Det behövs verkligen. Jag märker ute i landet att det problem som har funnits i flera år riskerar att lamslå många institutioner. Man vågar inte planera ordentligt för framtida uppsättningar och satsningar. Det är ett stort bekymmer runt om i landet. Det finns en gemensam inställning till att det är nyttigt med självkritik. Det är så vi utvecklas, och det är så vi hela tiden måste fundera. När omvärlden förändras kan man inte vara säker på att just de lösningar som man själv hade eller som ens eget parti tyckte var bra för något år sedan fortsatt är de som är de viktigaste och de som löser framtidsproblem. Här har vi från Folkpartiet nu satt oss ned och funderat på hur ett nytt kulturpolitiskt program kan se ut för vårt parti. Jag tror att det är viktigt att alla partier bidrar i den funderingen. Det som vi nu ser är en rätt så kraftfull förändring av grundförutsättningarna för kulturen, där vi har en ökad internationalisering och en ökad digitalisering som gör att mycket av det som vi tidigare har tagit för givet har kommit att ifrågasättas. Vi har nu ett intensivt programarbete att fundera kring i Folkpartiet, och jag hoppas att Lars Ohly och de andra partierna också har det. Det är i debatten, i självkritiken och i utbytandet av idéer som vi kan utvecklas.

Herr talman! Jag tänkte börja med att nämna det som Christer Nylander tog upp, detta med yttrandefrihet, hur viktigt det är och att det kan stöta på motsättningar i framtiden. Jag kan också se att det finns många olika områden. Selma Lagerlöf nämndes. Då kommer jag gärna in på frågan om det offentliga rummet och möjligheten att uttrycka åsikter, att vi som samhällsmedborgare kan göra det, i förhållande till den utökade kommersialisering som vi ser på många håll. Då undrar jag vad Selma Lagerlöf kunde tänkas tycka om utbyggnaden av externa köpcentrum i Värmland. Det hade varit intressant att veta, även i förhållande till vad som händer i våra städer med ökad kommersialisering på många områden. Den frågan kan det vara intressant att få ett svar på från Folkpartiet, vad man anser om den yttrandefrihetsbegränsning som faktiskt sker i och med att vi får fler och fler sådana områden. Sedan kan jag hålla med om att det är bra att vi står här och bryter våra åsikter, men jag tror inte att ett höjt tonläge alltid är detsamma som en bra substans i politiken.
Herr talman! Yttrandefrihet är på något sätt grunden för kulturpolitiken och kulturutövarnas möjligheter att utföra det man vill. Det är också tack vare kulturutövarna som vi står där vi står, med en bred uppfattning om vad som får göras och vad som får sägas. Vi märker att det ifrågasätts i ett internationaliserat klimat men också i ett klimat där mediediskussionen ibland går lite för snabbt, och då får vi stanna till och fundera: Vad är detta? Vad är grunden för det som nu diskuteras? Jag tror att vi kan lära oss något av det. Då kommer jag också in på behovet av ett offentligt rum för medborgerligt samtal. Vi har ingen aning om vad Selma Lagerlöf skulle tycka om detta. Jag vet inte ens vad hon tycker om att hon just nu finns på 20-kronorssedeln, vilket gör att hon kommer in på alla dessa köpcentrum som Tina Ehn ogillar. Jag och Folkpartiet har en syn kring samhällsutveckling som handlar mycket om att människor måste få yttra sig och diskutera och att det ska finnas utrymme och möjligheter för den typen av fördjupande samtal i samhället. Jag ser också att det kan finnas problem i delar av utvecklingen i samhället som gör att den typen av samtal blir svårare, inte minst genom att medieutvecklingen inte alltid främjar fördjupade samtal. Där har vi som politiker ett ansvar att fundera på vilka andra arenor det kan finnas. Jag skulle vilja säga att biblioteken är en central arena i det perspektivet.
Herr talman! Ja, det håller jag med om - bibliotek är en hjärtefråga för mig personligen och en otroligt viktig framtids och samhällsfråga. Där har vi verkligen en arena som är för oss alla över generationer och mellan nationer. Jag kan passa på att ställa en annan fråga i sammanhanget. Jag vet att alla som sitter i kulturutskottet är intresserade och ambitiösa när det gäller kulturpolitik och kanske vill mycket mer än vad man lyckas nå fram med. Det som vi ofta hör från alliansregeringen är om satsningen på Skapande skola, hur viktig och bra den är. Jag kan hålla med om att den säkert är alldeles utmärkt för många konstnärer och kulturutövare. Men jag ser också en problematik med det som vi i dag har i våra kommuner, de kommunala musik och kulturskolorna. Senast i går kunde man läsa i Svenska Dagbladet om hur illa ställt det är i vissa kommuner och hur ojämlikt detta är. Det är sällan jag hör någon från alliansregeringen prata om våra musik och kulturskolor och vikten av att slå vakt om dem. Även om Skapande skola kan vara en bra grej kanske den inte kan ersätta allting annat vi har. Vi har också en skolminister som har bestämt sig för att ta bort de estetiska ämnena som obligatoriska i gymnasieskolan och som säger att det är en prioritering man har gjort. För mig är det väldigt märkligt. Jag tycker att ju mindre vi prioriterar kulturen, desto oviktigare gör vi den i samhället. Det tror jag att varken allianspolitikerna i kulturutskottet eller någon annan i kulturutskottet tycker.
Herr talman! Det är väl viktigt att kulturen tar ett ökat ansvar och ett ökat utrymme i skolan. Om det måste ske i ett särskilt ämne eller inte kan man naturligtvis diskutera. Men kom ihåg att det som sker samtidigt är att det blir mer historia och mer svenska i svensk skola. Jag tror att det är viktigt också ur ett kulturperspektiv att så sker. När det gäller musikskolan och kulturskolan är det ett väldigt viktigt område. Men samtidigt har den egentligen inte några nationella styrdokument, och därför blir det kanske inte mycket diskussion om det i riksdagsmiljön. Jag tror fortfarande att det är rätt att detta är en kommunal angelägenhet, men jag ser också att det finns väldigt stora skillnader mellan olika kommuner dels när det gäller avgifter, dels när det gäller kvalitet och utbud i olika kultur och musikskolor. Min analys är att det måste förbli en kommunal angelägenhet, men jag tror också att det behövs någon form av nationell diskussion kring detta. Jag är inte beredd att säga att det ska vara ett nationellt styrdokument. Däremot funderar vi i Folkpartiet kring om det inte det skulle behövas ett nationellt kunskapscentrum för att förbättra kunskapen om hur situationen faktiskt ser ut i musik och kulturskolorna runt om i Sverige.

Herr talman! I Centerpartiet ser vi kulturens betydelse i många dimensioner. Dess unika värde för oss som enskilda människor är en del. Det handlar om kulturens betydelse för hälsa och välbefinnande, för personlig och samhällelig bildning och för utmaning av konventioner. Vi ser hur kulturen bidrar till ett mer tolerant samhälle. Kulturen och kulturskaparna har också stor betydelse för innovationer och entreprenöriell utveckling. Hela samhället har behov av ett brett och omfattande kulturliv. Vi är mångfasetterade både som människor och som samhälle och vet att vi lockas och inspireras av de mest skilda kulturella uttryck. Kulturen hjälper oss att se världen runt omkring oss. Kulturen kan berika oss i alla livets situationer. Den kan roa och oroa. De professionella kulturskaparna är våra vägledare på denna resa. Kulturskaparen är vår lärare och mentor som roar oss men också kan skapa oro, så att vi måste tänka till och ta ställning. Centerpartiet vill värna kulturens egenvärde och förstår dess betydelse som samhällsberättare och aktiv part i samhällsutvecklingen, en samhällsutveckling där våra kulturskapare är centrala och betydande spelare på samhällets palett. Konstnärer är en ofta högutbildad grupp i vårt samhälle som utför viktiga gärningar genom sitt konstnärliga arbete, ett arbete som inte alltid får den ekonomiska uppskattning det är värt. Därför har också den politik för konstnärligt skapande som regeringen driver under lång tid verkat för att skapa bättre villkor för professionella konstnärer att livnära sig på det konstnärliga arbetet. Man måste också konstatera att konstnärer i dag inte enbart är löntagare utan även ofta är näringsidkare med ett eget bolag eller verkar i en ideell eller ekonomisk förening. Med det sagt är det inte enbart kulturpolitiken som påverkar konstnärers möjligheter, utan även alla andra politikområden spelar självklart in, till exempel förenklade regler för småföretagare. De kulturella och kreativa näringarnas betydelse för nationell och regional tillväxt, jobb och innovationer blir allt tydligare. Ett livskraftigt kulturliv bidrar också till en orts eller regions attraktionskraft både vad gäller att locka till sig nya invånare och för att exempelvis öka kulturturismen. Centerpartiet i regeringen har därför tagit fram en handlingsplan för de kulturella och kreativa näringarna. Målet är att göra det enklare för konstnärerna och kulturskaparna att leva på sitt eget skapande. Handlingsplanen går ut på att skapa långsiktigt goda villkor för dessa näringar. Det kan handla om insatser som rådgivning till dem som vill starta eller utveckla sitt företag, att lära ut entreprenörskap i de kulturella och kreativa utbildningarna och att skapa mäklarfunktioner där konstnärerna har möjlighet att skapa kontakter, sälja sina varor och tjänster samt lära sig ta betalt för sitt skapande. Entreprenörskap och konstnärskap har många beröringspunkter. Båda handlar ytterst om att tänka och skapa nytt. Därför finns det väldigt mycket att vinna på att utveckla mötet mellan just kulturen och näringslivet. Kultursamverkansmodellen är också en viktig motor för att utveckla kulturen och samarbetet mellan aktörerna som finns i en region. Men för att det ska fungera är det viktigt att dialogen som regionen för med kommunerna, det fria kulturlivets organisationer, studieförbunden, de ideella kulturorganisationerna och inte minst de professionella aktörerna blir så bra som möjligt. Med en väl genomförd dialog och ett gott samarbete inom regionen får också kulturlivet och de professionella kulturskaparna ett uppsving. Herr talman! Skapande skola har nämnts här av i princip alla som varit uppe i talarstolen, och jag tycker att Skapande skola är ett mycket bra exempel på hur kultur ger mervärde. Det handlar om professionella kulturutövare och kulturskapare som delar med sig av sin kunskap för att inspirera barn och ungdomar. Samtidigt får också kulturskaparen en inkomst och en möjlighet att använda, utveckla och sprida sitt kunnande. Men kulturen kan bidra med så mycket mer till skolans värld. Jag har faktiskt själv haft förmånen att få arbeta som just professionell kulturskapare inom bland annat skolans värld. Det var långt innan satsningen på Skapande skola fanns. Jag fick möjlighet att jobba i skolan tack vare framsynta och modiga rektorer och lärare som såg styrkan i att dansa i skolan. Förutom nyttan och styrkan av att dansa i skolan kunde det handla om att stävja bråk och mobbning i en klass eller att föra samman grupper av skolungdomar som annars inte hade mötts. Jag har massor av exempel som jag skulle kunna berätta om här, men jag tar bara väldigt kort ett exempel. Det handlar om en mellanstadieklass på en skola där eleverna var rädda för eleverna i en särskoleklass på samma skola. Man gick stora omvägar när man såg särskolans elever. Det fanns också tydliga tendenser till mobbning, och glåporden var inte långt borta. Men genom att dansa lärde man känna varandra och se varandra för den man är. Efter några veckor - det handlade om bara exakt tre veckor, tre danstillfällen - var rädslan borta. I stället hade eleverna som tidigare undvek varandra funnit nya vänner. Dansen, kulturen, byggde broar, skapade ett bättre klimat, bättre förutsättningar för eleverna och övervann hinder, rädsla och fördomar. Och jag vet att i dag, 13 år efter att det här hände, är det flera från denna mellanstadieklass som jobbar inom omsorgens och särskolans värld. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till utskottets förslag till beslut och avslag på motionerna.

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till utskottets förslag till beslut. Sverigedemokraternas uppfattning är att staten har ett tungt ansvar för att skapa goda grundförutsättningar för ett levande kulturliv, säkerställa en god infrastruktur för kulturskapare genom att bland annat tillhandahålla utbildningar och statliga kulturinstitutioner av hög kvalitet liksom ett fungerande regelverk anpassat till kulturskaparnas särskilda arbetsvillkor och en aktiv arbetsmarknadspolitik. Som ett positivt exempel på det sistnämnda tycker jag att regeringens satsning på entreprenörskap inom de kulturella och kreativa näringarna förtjänar att nämnas. Ett annat positivt exempel som förtjänar att lyftas fram är scenkonstallianserna. Jag hade själv förmånen att få delta i den uppföljningsgrupp som utvärderade alliansernas verksamhet, och jag är glad över den rådande politiska samsynen om alliansernas positiva inverkan på kulturskaparnas villkor. Jag hoppas dock att regeringen följer uppföljningsgruppens rekommendation att se över den del av nuvarande regelverket som bidrar till att utestänga de kulturarbetare som har varit verksamma inom den privata sektorn. Ett annat område där jag också hoppas att regeringen följer kulturutskottets uppmaning är frågan om scenkonstpensionerna, som har nämnts av flera andra talare här. Även om regeringen har ärvt frågan av tidigare regering har man ett stort ansvar för hur man hanterat frågan. Hanteringen har varit så dålig att den har gränsat till det tragikomiska. Det pris som scenkonsten och de enskilda scenkonstnärerna har fått betala för detta har varit väldigt högt. Satsningen på Skapande skola lyfts fram i betänkandet som en åtgärd som har förbättrat kulturskaparnas villkor. Jag delar denna uppfattning, men jag tycker samtidigt att det är synd att regeringen har valt att inte lyssna till Sverigedemokraternas förslag om att utöka satsningen till att även omfatta förskolan. Herr talman! Även om de statliga ansvarsområden som jag hittills har nämnt har stor betydelse för kulturskaparnas villkor, finns det ett statligt ansvar som enligt min mening är tyngre och viktigare än alla andra. Jag talar då om värnandet av den konstnärliga friheten. Yttrandefriheten är demokratins bärande pelare. I yttrandefriheten ingår rätten att fritt uttrycka sig i form, rörelse och bild. I takt med att polariseringen i samhället har ökat under de senaste decennierna har tyvärr också hot och våld mot konstnärer, vandalisering av konstverk och försök att inskränka den konstnärliga friheten blivit allt vanligare. Hot och våld mot kultursektorn har kommit från såväl nazister och vänsterextremister som kristna fundamentalister, men den absoluta merparten av problemen har varit kopplade till islamistiska krafter i Sverige. Det är också i samband med detta hot som kulturinstitutionerna och samhället i stort har visat en oroväckande oförmåga att oreserverat stå upp för den konstnärliga friheten. Jag har hört många fina ord här i dag om yttrandefrihet från flera olika partier. Tyvärr, menar jag, har inte de höga principerna återspeglats i handling. År 2005 plockade Världskulturmuseet i Göteborg ned två konstverk av en fransk konstnär efter att man mottagit hot och klagomål från islamistiska grupper. När Sverigedemokraterna 2006, som en sympatiyttring till den förföljde danske karikatyrtecknaren Kurt Westergaard, lät publicera en tämligen modest teckning av profeten Muhammed kontaktade det svenska Utrikesdepartementet vår internetleverantör, som med omedelbar verkan släckte ned vårt partis hemsida under ett valår. Den dåvarande utrikesministern Laila Freivalds skrev sedan ett brev till Jemens utrikesminister där hon fördömde teckningen och lugnade den jemenitiska regeringen med att den svenska regeringen nu hade vidtagit åtgärder genom att stänga ned Sverigedemokraternas hemsida. År 2009 censurerade Nobelmuseet en film om islam genom att låta en reaktionär imam klippa bort de delar av filmen som han inte gillade. Till saken hör att den nederländske regissör som hade gjort filmen mördades av en islamist just på grund av filmens innehåll och att temat för museets utställning var yttrandefrihet. År 2010 censurerade Världskulturmuseet, återigen, Elisabeth Ohlson Wallins utställning Jerusalem genom att plocka bort en bild och en bok som ansågs kunna vara stötande för muslimer. År 2011 stoppades en dansföreställning på Stockholms kulturhus efter muslimsk kritik. Värst har dock konstnären Lars Vilks drabbats. År 2007 skapade Vilks en serie av teckningar där den muslimske profeten Muhammed skildras i form av en så kallad rondellhund. Av rädsla för våldsamma reaktioner från islamistiska grupper stoppades Lars Vilks från att delta vid den utställning i Värmland där teckningarna var tänkta att visas upp. Vilks erbjöd då en rad svenska gallerier och kulturinstitutioner att visa teckningarna, men samtliga avböjde. Till dags dato har ingen svensk kulturinstitution velat visa hans bilder. Flera av världens värsta terroristorganisationer har uttalat en fatwa, en dödsdom, över Lars Vilks. Under bara de senaste två åren har han attackerats fysiskt vid flera tillfällen. Hans föreläsningar om yttrandefrihet har stoppats, hans hem har attackerats med brandbomber, mordplaner mot honom har avslöjats. I december 2010 attackerades Stockholms innerstad av en islamistisk självmordsbombare. Vilks teckningar angavs som ett huvudmotiv för attentatet. Så sent som i februari 2012 attackerades Lars Vilks av islamister i samband med en föreläsning om yttrandefrihet på Karlstads universitet. I samband med denna attack fick Vilks ett antal ägg kastade mot sig. Ett av dessa ägg gick mirakulöst nog inte sönder. Vilks tog då ägget och målade ytterligare en Muhammedkarikatyr på ägget, och bilden fick stor spridning på internet. Min uppfattning är att statens och politikens uppgift är att fungera som denna trotsiga äggmålning av Muhammed. Våldsverkare och extremister från alla läger måste få klart för sig att samhället aldrig kommer att kompromissa med yttrandefriheten och att attacker mot ett konstverk är dömt att misslyckas och bara kommer att leda till ökad exponering av det som man försöker skyla eller förstöra. I en motion som egentligen var avsedd för detta betänkande, men som i stället hänvisades till justitieutskottet, har jag bland annat föreslagit att straffet för att med hot och våld försöka inskränka yttrandefriheten och kväva den konstnärliga friheten måste skärpas kraftigt. Jag har också föreslagit att en nationell handlingsplan ska tas fram i syfte att förebygga hot och våld mot kulturarbetare liksom tydligare nationella riktlinjer för hur institutioner och arbetsgivare bör agera i krissituationer och vart man kan vända sig för att få stöd och råd när man utsätts för påtryckningar från antidemokratiska grupper. Jag hoppas att dessa eller liknande förslag förverkligas. Samhället kan inte fortsätta att sända ut signaler om att hot och våld lönar sig. Undfallenheten har redan börjat få konsekvenser. I en undersökning som genomfördes av SVT:s Kulturnyheterna i juni 2010 uppgav nästan var tredje svensk bildkonstnär att förföljelserna av Lars Vilks har resulterat i att man har börjat censurera sina egna konstverk av rädsla för repressalier. Detta är helt oacceptabelt. Det är knappast någon hemlighet att jag anser att det skattefinansierade stödet till konst vars huvudsyfte är att provocera och chocka bör begränsas till ett minimum. Till sådan konst räknar jag också Vilks rondellhund. Den provocerande eller till och med äcklande kulturens rätt att existera måste vi dock försvara med näbbar och klor. När en kulturskapare som håller sig inom lagens råmärken utsätts för våld eller allvarliga hot på grund av sitt konstnärskap måste samhället träda in och visa sitt stöd. Även om jag personligen aldrig haft några varma känslor för vare sig Ecce homo-utställningen eller Vilks Muhammedkarikatyrer tycker jag att det var helt rätt att upplåta plats i riksdagen åt Ecce homo när Elisabeth Ohlson Wallin hotades av kristna fundamentalister. Jag tycker också att det var bra att mitt parti för en tid sedan lämnade in en begäran till talmannen om att den betydligt värre drabbade Lars Vilks skulle beredas samma möjlighet. Tyvärr visade det sig dock att samma partier som förbehållslöst stöttade Ecce homo och Ohlson Wallin nu lika bestämt sade nej till Lars Vilks. Jag menar att detta är ett farligt och exempellöst hyckleri som knappast kan tolkas på något annat sätt än att vissa av riksdagens partier anser att stödet till utsatta konstnärer bör vara avhängigt av vem som jagar dem - eller för att citera en av våra främsta kulturskapare, Björn Ulvaeus: "Vi kan nu konstatera att det finns ett inofficiellt hädelseförbud när det gäller islam, i praktiken agerar ju många kulturinstitutioner som om det funnes. Denna smygande censur är vidrig. I ett samhälle som vårt borde den inte ha någon plats. Den förgiftar sakta och lömskt samhällsklimatet utan att vi märker att det sker, den förorenar livsluften för demokratin. Varje gång vi säger till oss själva. 'Ja, men det är väl inte så farligt. Vi undviker ju i alla fall bråk.' Varje gång vi säger det tar självcensuren ett pyttesteg in i våra huvuden och så småningom märker vi inte att den har flyttat in och bor där." I detta anförande instämde Per Ramhorn .

Herr talman! Det är bra att Mattias Karlsson lägger så mycket tid på att hävda yttrandefriheten. Det är bra att Mattias Karlsson varnar för risken för censur men också för risken för självcensur, för den märks ofta inte förrän det är för sent. Det är därför centralt att vi tar denna debatt och diskussion mycket seriöst. Jag delar mycket av det Mattias Karlsson sade om oron och rädslan som kan finnas på institutioner men också hos oss politiker för att vara provocerande. Jag noterar dock att när vi tidigare har diskuterat kulturpolitik i kammaren, inte minst jag och Mattias Karlsson, har Mattias Karlsson varit noga med att han tycker att det är bekymmersamt när konst är provocerande. Men är man för yttrandefrihet och provokationer kan man inte bara vara det när det gynnar ens egen politik och ideologi. Är man för yttrandefrihet gäller den i allt. Det är därför angeläget att Mattias Karlsson slår fast att det är viktigt att kulturpolitiken också är öppen för att stödja provokativ konst, även sådan provokativ konst som Mattias Karlsson och Sverigedemokraterna inte gillar.
Herr talman! Christer Nylander har uppenbarligen missuppfattat mig. Jag har aldrig sagt att provocerande konst inte ska få finnas eller att jag personligen anser att provocerande eller äcklande konst i stil med vissa av de utställningar vi har debatterat här med inslag av barnpornografi, djurpornografi med mera inte ska få finnas. Det handlar i stället om vad som ska skattefinansieras och inte skattefinansieras. Jag tror att det ökar polariseringen och motsättningarna om det uppfattas som att staten sponsrar ett verk som upplevs vara riktat mot en själv, oavsett vilken grupp man hör till. Men när någon tar till hot eller våld för att försöka stoppa en konstnär från att uttrycka sig måste samhället tveklöst gå in. Det gör dock inte Christer Nylander och regeringen. Christer Nylander säger att jag ska vara konsekvent i mitt tänkande när det gäller dessa frågor. Men hur konsekventa är ni? Vad är skillnaden mellan Ecce homo och Lars Vilks rondellhundar? Varför stödde ni det ena men sade bestämt nej till det andra? Företrädare för ditt parti har till och med försökt misstänkliggöra dem som har velat likställa dessa två. Jag har mina principer klara för mig. Vi ska ha en fullständig konstnärlig frihet. Allt måste dock inte skattefinansieras. Vid alla former av hot och våld mot konstnärer är jag beredd att agera kraftfullt oavsett vem som drabbas och vem som jagar. Frågan är om Christer Nylander och regeringen är beredda att göra samma ställningstagande.
Herr talman! Ja, det är jag, och det är Folkpartiet. Folkpartiet har varit tydligt och kritiserat dem som ibland har tvekat och inte vågat på grund av yttre hot. Det är till och med så att när vi nu planerar ett nytt kulturpolitisk program funderar vi på om det inte behövs en särskild myndighetsform som ger kulturinstitutionerna ett särskilt skydd, delvis just på grund av den diskussion som vi har om yttrandefrihet. Det är centralt för ett samhälle som ska vara levande och utvecklas att det finns ett stort utrymme för vad som får lov att sägas och att det är mycket svårt att begränsa det som får sägas och det som får uttryckas i konst. Det är viktigt att Mattias Karlsson inte bara i retorik utan också i praktisk handling visar att yttrandefriheten inte bara ska gälla det som gynnar hans egen och hans partis ideologiska utgångspunkter. När Mattias Karlsson säger att det inte ska ges statsstöd till provocerande konst för att det kan polarisera samhället och samtidigt säger att riksdagen ska öppna sina portar för det Mattias Karlsson tycker är viktigt att statsstödja visas inkonsekvensen i hela resonemanget. Är man för yttrandefrihet är man det helt och fullt, inte delvis och tveksamt.
Herr talman! Jag försökte förklara hur jag ser på det, men jag var kanske inte tillräckligt tydlig. Jag ber om ursäkt för det i så fall. När någon försöker tysta en konstnär genom hot och våld måste samhället träda in oavsett hur provocerande, äcklande och chockerande det än är. Oavsett vad man tycker om det rent politiskt måste samhället visa ett förbehållslöst stöd för de konstnärer som någon försöker tysta med hot och våld. Där finns det inga som helst åsiktsskillnader mellan oss, tror jag. Jag har alltid varit tydlig med detta oavsett vilken konstnär eller vilket konstverk det gäller. Det är dock inte detsamma som att man måste skattefinansiera all typ av konst. Det är två helt olika frågor, och jag förstår inte varför Christer Nylander envisas med att blanda ihop dem. Jag ska försöka vara konsekvent i mitt tänkande och agerande, och jag hoppas att Christer Nylander också är det. Jag har fortfarande inte hört någon förklaring till varför man sade nej till att upplåta utrymme till Lars Vilks när man sade ja till Elisabeth Ohlson Wallin trots att situationen är exakt densamma. Christer Nylander uppmanar mig att visa i praktisk handling vad jag tycker, och jag hoppas att han gör detsamma. Jag hoppas att Folkpartiet i justitieutskottet tillstyrker min motion om att skärpa straffen för dem som använder hot och våld för att stoppa den konstnärliga friheten. Det handlar om att upprätta en nationell handlingsplan för institutionerna för hur man ska förebygga hot och våld mot konstnärer och om riktlinjer för hur institutionerna ska bete sig i pressade situationer. Det håller inte att som i dag en stor del av institutionerna ger med sig på grund av hot och våld. Det måste finnas riktlinjer och en konsekvens från kultursektorn i detta avseende.

Herr talman! Vi behöver kulturen. Den ger oss rötter till vår historia, mening i nuet, visioner för framtiden och möjlighet att ingå i ett sammanhang. Det är denna helhetssyn som ligger till grund för Kristdemokraternas kulturpolitik. På den nationella nivån har staten ett stort ansvar för nationalscener och ansvarsmuseer och över huvud taget för den kulturella infrastrukturen i hela landet. Den ideella sektorn är en viktig kraft och en tillgång i det kulturella nätverket. Det är en kraft som inte kan dirigeras uppifrån men den kan och ska, utifrån ett subsidiärt synsätt, understödjas på ett positivt sätt av stat, landsting och kommun. Det ömsesidiga utbytet mellan kulturen och det samhälle där den verkar inrymmer också den privata sektorn. Företag har ofta behov och ansvar som sträcker sig utanför den rent affärsmässiga verksamhet som de bedriver. Alliansregeringens politik på konstnärsområdet har som syfte att professionella kulturskapare ska kunna leva på sin konstnärliga och kulturella yrkesverksamhet. Självfallet delar kulturutskottet detta syfte. Det finns inga delade meningar om det. Konstnärsnämnden har genomfört en omfattande kartläggning av konstnärernas inkomster, arbetsmarknad och försörjningsmönster. Undersökningarna omfattar samtliga konstområden och redovisar utfallet för både utövare och upphovsmän. Av rapporten framgår att konstnärer i jämförelse med den övriga befolkningen är mer högutbildade men att deras medianinkomst trots det är lägre än vad som gäller för befolkningen i dess helhet. Av studien framgår också att konstnärernas position på arbetsmarknaden är svag och att en stor del av dem går arbetslösa. Vidare visar rapporten att konstnärer trots hög kvalifikationsnivå ofta måste kompletteringsarbeta för att klara sin försörjning. Herr talman! Jag vill göra några reflexioner och dela med mig av några egna erfarenheter från min egen familj som bekräftar Konstnärsnämndens rapporter. Min son är i dag en mycket aktiv konstnär som framför allt målar i olja. Han jobbar deltid inom hemtjänsten för att försörja sig. Min far var skulptör. Han finns bland annat representerad med ett 50-tal stora monumentalskulpturer runt om i vårt land från Pildammsparken i Malmö i söder till Luleå i norr. Visserligen försörjde han sig på sin konst under senare delen av sitt liv, även om han levde ganska sparsamt, men under många år handlade det om att kompletteringsarbeta för att klara försörjningen. Jag vet att det är så för många. Betänkandet redovisar flera framåtsyftande frågor som jag ska gå in på. Jag kommer ihåg att min far med glädje ställde upp när han som konstnär blev inbjuden till olika skolor för att medverka i undervisningen med sitt skapande. Han tyckte att det var givande att möta skolelevernas intresse med sin expressionistiska konst, men jag tror inte att han fick någon ersättning för att han ställde upp. Därför är det med särskilt stor glädje som jag tar del av kulturutskottets uppföljning av satsningen Skapande skola som visar att en stor andel av både aktörerna och skoleleverna är nöjda med satsningen. Skapande skola är viktig för att stimulera elever till kreativitet och aktivt skapande samtidigt som det stärker konstnärernas försörjningsmöjligheter. Herr talman! Konsten skänker ett mervärde i livet för alla människor. Det är därför viktigt att de konstnärer och kulturskapare som skapar de konstverk, musikstycken, dansverk och böcker som vi alla får glädje av ges drägliga livsvillkor och möjlighet att utöva sin konst utan att ekonomiskt behöva stå på ruinens brant. Professionella kulturskapare ska kunna leva på sin konst. Sänkta inkomstskatter har lett till att konstnärernas ekonomiska situation har förbättrats samtidigt som hushållens ekonomiska utrymme att ta del av kulturupplevelser har ökat. Det finns andra sätt att stimulera. Ett sätt är att stimulera marknaden genom att införa avdragsrätt för inköp av konst till företag. I dag kan ett företag göra avdrag för designade möbler men inte för konstföremål. Att utöka avdragsmöjligheten till att även omfatta konstföremål skulle öka efterfrågan på konst och därmed stärka konstnärernas möjlighet att försörja sig. Ett annat sätt är att stärka konstnärernas företagande. Eftersom arbetslösheten är hög och fasta anställningar svåra att få är det inte ovanligt att konstnärer och kulturskapare driver enskild firma för sina konstnärliga uppdrag. Därför är det viktigt att konstnärliga utbildningar på alla nivåer innehåller grundläggande moment om företagande och entreprenörskap. Herr talman! Regeringen beslutade 2009 om en handlingsplan för kulturella och kreativa näringar samtidigt som ett antal uppdrag gavs till bland annat Tillväxtverket och Vinnova. Det övergripande målet för handlingsplanen är att stärka entreprenörskap och företagande inom kulturområdet samt att främja kulturell och kreativ kompetens i näringslivet för ökad konkurrens och innovationsförmåga. Handlingsplanen omfattar bland annat insatser som rådgivning till företag, programsatsning på inkubatorer för kulturella och kreativa näringar samt mellanhänder, nätverk och modeller för samverkan och entreprenörskap i kulturella och kreativa utbildningar. Enprocentsregeln har tagits upp i debatten; den tas också upp i en motion. Den är viktig att tillämpa som ett riktvärde. Det är utmärkt att Konstnärsnämnden och Statens konstråd tillsammans med SKL genomför en kartläggning om hur det ser ut i landet som helhet. Enprocentsregeln har ett värde, och det är viktigt att följa upp att den fungerar. Däremot är det mer rimligt att konstinköpen görs utifrån en kulturpolitisk bedömning snarare än utifrån byggindustrins pris och kostnadsutveckling. Med det, herr talman, yrkar jag bifall till förslaget i utskottets betänkande och avslag på de motioner som inlämnats.